Herr talman! Beträffande den fråga som herr Nilsson i Växjö sist berörde vill jag säga, att huvudregeln givetvis bör vara att varje företag står för sina kostnader för arbetsmiljöförbättringar. Men det finns företag som har etablerats under helt andra betingelser på miljöområdet än de som nu gäller, företag som därtill har svag ekonomisk bärkraft, och i sådana fall kan det vara motiverat att staten träder emellan, eller att företag som haft en gynnsam vinstutveckling får medverka till att bekosta vissa insatser. Det får inte vara på det sättet att en god arbetsmiljö blir en förmån endast för dem som arbetar i företag som är ekonomiskt stabila. Vad gäller företagshälsovården och statsbidragsreglerna sade herr Nilsson i Växjö att en utredning är på gång. Ja, utskottsmajoritetens talesmän sade precis samma sak för ett år sedan här i kammaren. Frågan utreds, och resultaten kommer att redovisas redan under 1975, sades det. Nu upprepas detta tal. Det är bara det att årtalet är ett annat. Jag tycker att de som representerar utskottsmajoriteten i stället borde kunna ge uttryck för en åsikt i denna viktiga sakfråga. Dessa problem får inte längre skjutas på framtiden. Därför bör riksdagen nu uttala sig om inriktningen av den fortsatta utbyggnaden av företagshälsovården. Så till sist något om de psykosociala arbetsmiljöproblemen. Det är riktigt att förståelsen för den problematiken har blivit större med åren. Detta är dock knappast utskottsmajoritetens förtjänst, som år efter år har avvisat våra krav på ökade insatser inom detta område. Vi anser fortfarande att insatserna inte ligger i nivå med problemens betydelse. Tvärtom vet vi att dessa problem är ännu mycket större än vi trodde för bara några få år sedan. Vi vill från vårt håll markera att vi anser det nödvändigt att . stimulera snabba åtgärder på detta område.
Herr talman! Utredningen om stimulansåtgärder för förbättring av arbetsmiljön var enig om att man inte skulle ge några bidrag till företag för att åstadkomma en dräglig arbetsmiljö. Den grundläggande principen i arbetsmiljöutredningens betänkande är att produktionen skall bära kostnaderna för arbetsmiljön, och det finns ingen anledning att ändra på den principen.
Herr talman! Det är en grundprincip som vi också anser det vara viktigt att slå vakt om. Men faktum är att det finns företag som har byggts upp när kraven på arbetsmiljön inte var sådana som de är i dag. Och det är ofta företag som inte har den ekonomiska bärkraft som man skulle önska. Därför menar vi att det är nödvändigt att i de fallen vidta sådana åtgärder att arbetsmiljön för de anställda blir bättre.
Herr talman! Det har vidtagits särskilda åtgärder. Man kan få lån på upp till sju år med två års ränte och amorterir gsfrihet. Det är en subvention till sådana företag, och utskottet kan inte tänka sig att gå längre när det gäller att subventionera företagen för att de skall ordna en något så när dräglig arbetsmiljö.

Herr talman! Fröken Hörlén har frågat mig om jag anser att regeringsbeslutet den 9 april 1976 kan åberopas för avvisning generellt av flyktingar från Libanon, som tagit sin tillflykt till Sverige. Fröken Hörlén hänvisar till regeringens beslut att avvisa en syrisk medborgare, som ett par dagar tidigare hade kommit till Sverige från Libanon, där han hade varit bosatt i många år. Vid sin bedömning ansåg regeringen, att de skäl utlänningen åberopade mot att återvända till Libanon — nämligen den aktuella situationen där - inte var så tungt vägande att han borde få stanna här i landet. Beslutet är vägledande för de myndigheter som har att besluta i ärenden om uppehålls och arbetstillstånd för sådana personer från Libanon som åberopar situationen där som skäl mot att återvända dit. I det enskilda ärendet skall dock givetvis alla omständigheter som utlänningen anför tas med i bedömningen.

Herr talman! Den familj som nämndes kan jag återkomma till i samband med herr Werners i Malmö fråga, eftersom han tar upp den i inledningen till frågan. Vad jag sagt är att beslutet av den 9 april är vägledande för polis och andra myndigheter, som har att fatta beslut om arbets och uppehållstillstånd. Men liksom i andra fall måste naturligtvis de enskilda förhållandena i varje ärende prövas. och det görs för denna grupp liksom för alla andra. Assyriernas olyckliga situation har berörts. Det finns en historisk bak grund till den, som i många stycken är mycket tragisk och som jag har haft anledning att sätta mig in i med anledning av de turkiska assyriernas önskemål att få stanna i vårt Jand. Nu är assyriernas antal relativt stort, 3-4 miljoner människor i olika länder. Självfallet är deras förhållanden mycket varierande, och man kan inte dra alla assyrier över en kam. Omständigheterna måste prövas från fall till fall, och man kan inte generellt bedöma assyrierna enbart med hänsyn till att de tillhör den speciella trosriktning som det här gäller och som f.ö. sinsemellan också är uppdelad i många olika grupper.

Herr talman! Herr Werner i Malmö har frågat mig om jag vill medverka till att familjer och enskilda, som flyr undan inbördeskrig, får fristad - om inte i Sverige så i vart fall i något annat land. Sverige har sedan lång tid haft en generös inställning när det har gällt att ge människor på flykt undan allvarlig förföljelse en fristad. Vi har sålunda tagit emot tusentals flyktingar från bl.a. Ungern, Tjeckoslovakien, Polen. Uganda och Chile. Vidare har vi under åren låtit tusentals människor från flyktingläger i främst Italien och Österrike komma hit samtidigt som vi har gett en fristad åt ett stort antal enskilt inresta som har behövt skydd mot förföljelse. Det antal minniskor som enskilt har tagit sin tillflykt vill vårt land har under 1975 och hittills i år varit betydligt större än vad som kunde förutses. Sålunda har bl.a. 1500 assyrier kommit hit från Turkiet. Dessa har genom beslut av regeringen och statens invandrarverk fått stanna här. Vidare har under ett par månader i år ca 800 personer kommit till Sverige från Libanon. Enligt tillgängliga uppgifter önskar vtterligare ett Om asyl för Hvktingar undan inbördeskrig i hemlandet Om asyl för flyktingar undan inbördeskrig i hemlandet mycket stort antal människor i dessa länder få tillfälle att komma hit. Resurserna för att ta hand om hjälpbehövande har på grund av den kraftigt ökade spontaninvandringen blivit hårt ansträngda, vilket minskar våra möjligheter att styra flyktinghjälpen till dem som bäst behöver den. Regeringen har bl.a. därför ansett det nödvändigt att vidta åtgärder för att begränsa den enskilda invandringen från Turkiet och Libanon. Sålunda har krav på visum införts för turkiska medborgare som vill resa till Sverige. Vidare har regeringen — som tidigare i dag framgått av mitt svar vill fröken Hörlen — i ett enskilt ärende ansett att den aktuella situationen i Libanon inte är ett tillräckligt skäl för att någon skall få stanna här i landet. Ett mycket stort antal människor har hittills lämnat Libanon för att undgå inbördeskriget och dess följder. Enligt FN:s flyktingkommissariat - som nära följer utvecklingen — finns det för kommissariatets del f. n, inte skäl att vidta några särskilda åtgärder.

Herr talman! Tack för svaret, statsrådet Leijon! Där redovisas hur många insatser vi har gjort för andra folk. Detta har ju också gett oss ett gott renommé i humanitärt hänseende. Därför är det viktigt att vi handlägger de här frågorna på ett mycket grannlaga sätt. Jag konstaterar med tillfredsställelse att fru Leijon är väl förtrogen med den assyriska folkgruppens tragiska situation och de många prövningar som dessa människor har varit utsatta för. Inte minst nu under inbördeskriget i Libanon har påfrestningarna blivit särskilt besvärande för dem. Det är sant att vi har tagit emot många av dessa flyktingar på skiftande indikationer. Vi har f. n. 730 libanesiska assyriska flyktingar här — på läger i Flen. Uppsala, Mölle och Älvkarleby - och man är nu mycket bekymrad där över hur det kommer att bli för denna folkgrupp. sedan det meddelats att viseringarna ogiltigförklarats. I den pressrelease som arbetsmarknadsdepartementet utsänt står det: ”En undantagsregel i utlänningslagen ger möjlighet att vägra uppehållstillstånd även för sådana personer som kan åberopa så tungt vägande skäl mot att återvända till hemlandet att de normalt skulle ha fått stanna här.” Nu undrar jag: Kan dessa 730 få ett besked att de kan känna sig trygga? I denna pressrelease, som jag tycker är ganska underlig, anförs också: "Regeringen anser — —- — att den oreglerade tillströmningen av människor från Libanon inte är förenlig med principerna för vare sig den reglerade invandringen eller flyktinghjälpen.” Det är just deta som jag tycker är så märkligt. Skulle inte våra ambitioner att verka humanitärt kunna ge flykunghjälp åt en familj med sju barn som kommer hit. så att familjen inte behövde tillbakavisas direkt? Det vore väl rimligt att en sådan familj fick asyl! Nu svarar inte fru Leijon det minsta på den senare delen av min fråga. som ju går ut på att UD här i Sverige skulle kunna göra en humanitär insats genom att finna ett annat land som vore villigt att mottaga en sådan familj. Det tycker jag borde göras. Vad flyktingkommissarien än säger om att skälen för att ta hand om dessa människor inte är tillräckliga är det väl självfallet att flyktingkommissarien inte skulle ha något emot all Sverige gör en extrainsats genom att söka kontakt med andra huma nitärt sinnade länder.
Herr talman! Först vill jag svara på frågan beträffande den enskilda familjen — som togs upp i den tidigare frågan också och beträffande vilken det sägs här att den har en anhörig i Sverige. Men familjens medlemmar har vid det förhör som hållits — och som normalt hålls med en sådan person eller grupp av personer som kommer in i landet — inte själva talat om att de hade någon anhörig i Sverige. De har således inte själva åberopat det som ett skäl för att få stanna. Det var alltså inte kiänt. Vidare har vi kollat uppgifter som lämnats om att de skulle ha haft en inneliggande anhållan om att få utvandra till Sverige, men det har visat sig att de inte finns med på den lista över personer som tidigare har anmält sitt intresse för att komma till Sverige. Det är alltså kontrollerat att de inte finns med där. Sedan vill jag säga något om situationen i Libanon, speciellt när det gäller assyrierna. Man kunde få det intrycket att krisen i Libanon är en motsättning mellan assyrier och andra grupper, framför allt muslimer. Det förhåller sig inte alls på det sättet. Libanon har varit en stat där vissa av de assyriska grupperna haft ett mycket stort politiskt inflytande, och vem som är assyrier kan man tvista om. Även gruppen maroniter, dit den tidigare presidenten hörde, är en avläggare av assyrierna. Här föreligger alltså inte den motsättning som herr Werner i Malmö gav intryck av. : Ärendena för de ungefär 800 personer som har kommit hit från Libanon prövas i varje enskilt fall. Jag kan här inte ge utfästelse om något generellt beslut för dem.
Herr talman! Jag tycker inte att frågan huruvida en flykting har en anhörig i Sverige eller inte skall vara avgörande, utan det skall vara om de behöver asyl eller humanitärt bistånd från oss. Detta är som att gå förbi förolyckade människor på landsvägen och bara avvisa dem. Jag har fortfarande inte fått svar på frågan huruvida fru Eeijon skulle vilja animera UD att i sådana lägen återförsäkra en familj i ett annat land. Rent humanitärt kunde vi arbeta så. När det gäller spänningarna i Libanon får jag kanske undervisa fru Leijon litet om de kyrkliga förhållandena. Den maronitiska kyrkan står i opposition mot den syrisk-ortodoxa kyrkan. Inom den sistnämnda finns det grupper som i dag är synnerligen diskriminerade. Jag skulle vilja veta om fru Letjon inte anser detv vara rimligt att, när det kommer hit familjer eller enskilda människor som vi inte med flyktingar undan inbördeskrig i hemlandet Om asvl för flyktingar undan inbördeskrig i hemlandet gott samvete kan visa tillbaka till eut krigssamhälle, agera så att vi försökte finna en fristad för dem i eu annat land.
Herr talman! Jag håller med om att ha en anhörig här i landet inte automatiskt är ett skäl för att få stanna. Att jag tog upp den frågan beror på att herr Werner själv har använt den som argument 1 sin inledande fråga. Medlemmarna i den här familjen hade, enligt vad de själva uppger, inte några särskilda skäl som kunde ligga till grund för att man skulle kunna betrakta dem som politiska flyktingar och på det sättet ge dem asyl. Det som de hänvisade till var enbart den allmänna situationen i Libanon, inte till några personliga förhållanden däröver. Jag tror alt den väg som herr Werner talar om. att i varje enskilt fall ta upp överläggningar med andra länder, är orealistisk. Vi måste komma ihåg att det rör sig om så många människor. De här frågorna bör vi naturligtvis ta upp med FN:s flyktingkommissariat. som vi ständigt har överläggningar med. Så sker också i den här frågan. Jag tror att flyktingkommissariatet är en av de instanser som bäst har möjlighet att bedöma i vilken utsträckning man i detta fall kan tala om politiskt flyktingskap. Som jag tidigare nämnde uppger kommissariatet att det f.n. inte finns skäl för att vidta några särskilda åtgärder. Inte heller har framförts några önskemål till Sverige om att vi skulle vidta några särskilda aktioner.
Herr talman! När det gäller den här flyktingfamiljen förstår jag att det kan vara svårt att i fall efter fall ta kontakt med andra länder. Men när det är fråga om en större familj kunde man ju ge den asvl mer än några timmar och undersöka möjligheterna att placera den på annat håll. Det tycker jag ändå är rimligt. Man behöver inte avvisa en sådan tanke. Vad sedan gäller flyktingkommissarien är det klart att han har att tänka på en mängd olika problem i världen. Relaterar man den libanesiska frågan till andra krigssituationer, där svält och andra umbäranden är med 1 bilden, så förstår jag hans klassning. Men vi har ju just beröring med denna grupp, och därför menar jag att det skulle vara en kallelse för OSS att göra något speciellt för den.
Herr talman! Får jag bara till det senaste säga att vi har många önskemål från andra flyktinggrupper som är i en väldigt besvärlig situation. Jag kan nämna Chileflyktingarna — flvktingarnas situation i Latinamerika. Vi fick ju lov att klart deklarera, när vi beslöt att låta assyrierna från Turkiet stanna, att detta oundvikligen under det närmaste året påverkar våra möjligheter att ta emot flyktingar från andra delar av världen.

Herr talman! Fru Jonäng har frågat mig om jag är beredd medverka till dels att frågan om bevarande av ozonlagret blir utredd i vårt land, dels att frågan ytterligare utvecklas i internationella sammanhang, dels slutligen att användningen av sprayflaskor förbjuds. Frågan om miljöeffekterna av gaser från sprayförpackningar har rönt stort intresse under de senaste åren. Diskussionerna har bl.a. gällt frågan om det s.k. ozonlagret kan påverkas av användningen av sprayförpackningar. Det vetenskapliga underlaget för dessa diskussioner måste emellertid ännu betecknas som ofullständigt och utgörs i huvudsak av teoretiska beräkningar. Stora forskningsinsatser görs f. n. frimst i USA för att ytterligare klarlägga problemen. Beträffande möjligheterna för Sverige att bidra till forskningen om hithörande frågor vill jag framhålla att det fordras mycket omfattande insatser för att klarlägga frågor av den globala omfattning det här gäller, så omfattande att de knappast kan utföras av något enskilt land, i varje fall inte av Sveriges storlek. Från svensk sida har vi därför i flera sammanhang starkt betonat vikten av att sådana undersökningar kommer till stånd genom internationellt samarbete. Studier rörande dessa problem har också påbörjats inom bl.a. OECD och FN:s miljöprogram.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

Experter ansåg det teoretiskt möjligt att under en tidsperiod hålla 9 10 Öppet eu hål i ozonlagret över ett givet fientligt territorium och därmed ästadkomma skador på liv och växtlighet. Ozonskiktet uppfångar det mesta av solens skadliga ultravioletta strålar, och utan detta skikt skulle liv vara praktiskt taget omöjligt på jorden. Upplösning av ozonskiktet kan öka cancerriskerna, orsaka svårberäkneliga genetiska effekter och få betydande skadeverkningar på växternas fotosyntes och på djurlivet. Det är en både underlig och fascinerande tanke, tycker jag, med detta skyddande band runt oss och vär jord. Onekligen förstärker det samhörigheten på jorden, men det talar också om nödvändigheten för oss att nationellt och internationellt arbeta för att bevara detta skydd och därmed livets existens. Ozongasen nybildas ständigt under påverkan av solens strålar men kan alltså även upplösas genom påverkan av olika gaser, varav de viktigaste är kväveoxider och klorföreningar. Det är huvudsakligen tre aktiviteter som kan utgöra risk för skada på ozonskiktet enligt FN:s mil Jöstyrelse, nämligen drivgausen i sprayflaskor, som går under namnet freon, överljudsflyg och kvävegödsel. I synnerhet freongaserna är kraftigt verksamma. De stiger långsamt — kanske under 20 år — och upplöses först då de når stratosfären, varvid de angriper ozonet. En forskare anser att en fördubbling av den nuvarande freongasmängden skulle leda till en l2-procentig minskning av ozonskiktet, och det skulle kunna inträffa redan 1983. Vi måste inse att genom freongasernas långsamma uppstigning rör det sig här om en process som det tar tid att stoppa, och vi måste därför gripa in snabbt med förbud mot sprayflaskor. Det är också nödvändigt att vi får en internationell konvention om bevarande av ozonskiktet. Underlaget för en bedömning utgörs av teoretiska beräkningar, säger statsrådet. och det är självklart. De här sakerna går det inte att bevisa. Statsrådet har väl ändå inte tänkt sig att det skulle krävas bevis. Jag anser att vi måste genomföra ett förbud mot sprayflaskor på det ofullständiga kunskapsunderlag som vi har. Enligt Dagens eko i dag har den väntade amerikanska rapporten från National Academy of Science lagts fram nu. Den innebär tydligen en modifiering av uppfattningen om skadorna. men även om det är så förändrar det inte själva problematiken. Jag anser att snabba åtgärder är nödvändiga, och jag vill än en gång fråga om jordbruksministern är beredd att vidta sådana.
Herr talman! Vi är utomordentligt överens om den skildring som fru Joniing här har gett av den diskussion som förs på området och om den uppmärksamhet som man hela tiden mäste rikta på dessa frågor. Låt mig få säga att det är ett femtiotal större förskningsrapporter över eventuella miljöeffekter av freoner som har presenterats under de senaste åren. Om man samtidigt betänker att vi känner till ca 300 olika kemiska reaktioner som kan påverka ozonlagret, så inser vi att osäkerheten fort farande kan vara mycket stor när det gäller freonernas roll i detta sammanhang. Det är därför som man bedriver denna intensiva forskningsoch undersökningsverksamhet. Som jag sade i mitt svar kan vi inte fatta beslut på grundval av forskningsresultat som ännu inte är framtagna. Vidare har vi genom beslut hir i riksdagen skapat ett instrument för att hantera denna typ av frågor. Vi har sagt att ansvaret för att följa hela utvecklingen och fortlöpande diskutera de initiativ som bör tas, när man upptäcker att det finns möjligheter att agera, skall ligga på produktkontrollnämnden. Jag har också redovisat att den hela tiden följer utvecklingen med stor uppmärksamhet. Produktkontrollnämnden är, som alla vet, ett organ sammansatt av expertis från samtliga miljövårdande myndigheter här i landet plus löntagarorganisationerna och näringslivet. Mot denna bakgrund skulle det väl vara litet felaktigt om regeringen plötsligt ingrep och ”tyckte till” i frågan genom att säga att här skall ett förbud införas. Vi måste hela tiden acceptera den ordning som vi själva har lagt fast i riksdagen, att hanteringen av dessa frågor skall ske på så sätt, att de först behandlas och bedöms av produktkontrollnämnden. Där har vi den sakkunskap som vi kan uppbringa i det här landet för ändamålet. Det går inte för oss att bara sitta och tycka till i sådana här frågor.
Herr talman! Vi kan väl aldrig få klara bevis på hur skadliga freongaserna är, utan som jag ser det måste vi bygga våra åtgärder på ett otillräckligt kunskapsunderlag. I staten Oregon har man sålunda fattat beslut om förbud mot sprayflaskor. Det träder i kraft nästa vår. Och i USA:s vetenskapsakademi diskuterar man nu också att införa ett allmänt förbud mot dessa spravflaskor. | Den totala försäljningen av aerosolförpackningar i Sverige beräknas uppgå till 30 miljoner förpackningar per år, men någon tillverkning sker inte här i landet f.n. Jag kan därför inte se att det från svsselsättningssynpunkt skulle innebära några olägenheter att införa ett förbud. FN:s miljöstyrelse har behandlat denna fråga under den nyligen avslutade sessionen i Nairobi och begärt sammankallande av en konferens för att belysa ozonfrågan. Vid universitetet i Toronto har man initierat forskning rörande effekten av freongaserna. Forskningen där kommer att avse de ultravioletta strålarnas inverkan på skörd och skogsproduktion samt växternas fotosyntes liksom iäven vissa typer av hudcancer på platser med tillfällig. hög ultraviolett strålning. Även OECD:s miljökomminé arbetar med de här trågorna och har beslutat att begära in och sammanställa data om produktion och användning av fluorocarboner i medlemsländerna. Jag anser det vara mycket angeläget att vi t internationella sammanhang medverkar I detta arbete och att vi får en konvention om skydd för ozonskiktet. Vidare anser jag det nödvändigt att vi med det snaraste går in med ett förbud mot sprayflaskor, eftersom vi vet att freongaserna har en fördröjd effekt på ozonlagret.
Herr talman! Resonemanget om vad vi bör göra i internationella och andra sammanhang är alldeles riktigt, och där är vi fullt överens. Vad jag här har velat säga är, att när det gäller handläggningen av dessa frågor kan vi inte, som fru Jonäng begär, frångå den ordning som fru Jonäng och övriga riksdagsledamöter har varit överens om att tillämpa. Det är det som jag hela tiden diskuterar. Det kan mycket väl hända all vi kommer i den situationen att vi får ett sådant här förbud, men när det gäller frågornas handläggning kan vi inte gå ifrån den ordning som riksdagen har beslutat om.
Herr talman! Detta är en mycket viktig sakfråga, och därför tycker jag det är angeläget att vi får en debatt om den både här i kammaren. i produktkontrollnämnden och på andra håll. Och vi kommer aldrig ifrån vårt ansvar. Jag vidhåller därför min uppfattning. Även om den senaste amerikanska rapporten modifierar farorna anser jag det vara helt nödvändigt att vi tar vårt ansvar och går in med ett förbud.
Herr talman! Vi håller nu på att bygga upp ett produktregister, där vi I första omgången skall registrera 50 000 kemiska ämnen. Då kan vi naturligtvis inte tillämpa den ordningen att regeringen eller riksdagen bara går in och plötsligt ”tycker till” om ett ämne och konsekvenserna av dess användning. Om vi verkligen skall kunna angripa dessa problem på det sätt som både fru Joniäng och jag önskar, måste vi ha någon ordning så att besluten blir sakligt underbyggda och sätts in vid rätt tidpunkt. Här har vi nu diskuterat i regering, utskott och riksdag om hur vi skall ha det ordnat och beslutat att produkikontrollnämnden får ta som sin uppgift att hantera dessa frågor. Det är utomordentligt angeläget att vi får en fortlöpande diskussion om de här problemen, inte bara i samband med spravyflaskor utan även 1 andra sammahang. Det är många risker som hotar ozonlagret, det är många risker som genom luftföroreningar hotar både vår hälsa och vår miljö. Men låt oss ändå vara ense om att vi inte skall skapa ett så förvirrat tillstånd som skulle uppstå om regering och riksdag fattar beslut i dessa svåra frågor genom att bara tycka till.
Herr talman! Det är naturligtvis riktigt att frågorna skall behandlas i den ordning som vi har fastställt. Men jag vill upprepa att varken statsrådet Lundkvist eller jag själv som riksdagsman kommer ifrån det ansvar som vi har i denna livsviktiga fråga.

Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta har frågat mig om jag är beredd att ta iniviativ för att förhindra att industrier med så negativa miljöeffekter som Pilkingtons glasverk i Halmstad får starta sin verksamhet. Pilkingtonfabriken är en sådan anläggning som skall prövas enligt miljöskyddslagen. Prövningen kan ske hos länsstyrelsen. Efter ansökan av bolaget beviljade länsstyrelsen i augusti 1974 dispens för den planerade verksamheten. Som villkor föreskrevs därvid bl.a. att svavelhalten i eldningsoljan fick uppgå till högst 1 viktprocent, vilket kan beräknas motsvara ett utsläpp av ca 650 ton rent svavel om året. Under senare tid har emellertid framkommit att även rökgaserna från själva processen kommer att innehålla relativt stora mängder svavel. Länsstyrelsen har därför tagit kontakt med bolaget och begärt att bolaget skall redovisa de åtgärder som krävs för att hålla svavelutsläppet nere vid den nivå som förutsattes i dispensbeslutet. Eftersom länsstyrelsen således har utsläppen vid det aktuella glasbruket under prövning är jag förhindrad att här göra några uttalanden om hur detta enskilda ärende skall behandlas. Svavelutsläppen är såsom jag haft anledning att framhålla i flera olika sammanhang ett mycket allvarligt miljöproblem. Det gäller särskilt i de södra och västra delarna av Sverige. Det är självfallet nödvändigt att utsläppen så långt möjligt begränsas. Regeringen har därför beslutat om begränsningar av svavelhalten i eldningsolja inom bl.a. dessa delar av landet. Med stöd av miljöskyddslagen kan vidare naturvårdsverket och länsstyrelserna som tillsvnsmyndigheter ingripa mot enskilda anläggningar som kan förorsaka miljöstörningar. För att motverka skador på miljön kan myndigheterna meddela föreskrifter av olika slag och i sista hand förbud. Naturligtvis bör inte företag med miljöstörande utsläpp få anläggas utan att garantier skapats för utt verksamheten kan komma att bedrivas på ett från miljösynpunkt godtagbart sätt. Med hänsyn till att svavelutsläpp påverkar vidsträckta områden måste anläggningar med sådana utsläpp bli föremål för cen mera övergripande prövning. Jag har därför tagit initiativ till sådana ändringar i miljöskyddskungörelsen att anläggningar som den nu aktuclla fortsättningsvis skall prövas av central myndighet innan verksamheten sitts i gång. Om villkoren för
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Jag har ställt frågan med anledning av att det har slagits larm om att stora Mängder svavel kommer att släppas ut när Pilkingtons glasverk inom kort sätter i gång sin verksamhet. Larm har kommit från läkare som påtalat det klara sambandet mellan ökningen av kronisk bronkit. astma och allergibesvär å ena sidan och luftföroreningar å den andra. Att utspädd svavelsyra regnar från himlen kan inte rimligen bekomma vare sig människor, djur eller natur särskilt väl, har det framhållits från läkarhåll. Det är självklart att alla de människor som har astma och allergibesvär är oroade för vad som kommer att hända när de nya svavelmängderna börjar släppas ut. De ökade mängderna av dessa utsläpp påverkar också försurningen av sjöarna, och larm har kommit från naturvårdsenheten i Kronobergs län. Statsrådet säger i svaret: ”Under senare tid har emellertid framkommit att även rökgaserna från själva processen kommer att innehålla relativt stora mängder svavel.” Det är märkligt att detta har upptäckts först nu. De ansökningar om dispens som inlämnades har prövats av naturvårdsverket och länsstyrelsen i Halland. som allså tydligen inte har upptäckt att natriumsulfat ingår som en mycket viktig del i processen. Statsrådet säger vidare: ”Naturligtvis bör inte företag med miljöstörande utsläpp få anläggas utan att garantier skapats för att verksamheten kan komma att bedrivas på ett från miljösynpunkt godtagbart sätt.” Men vem är det då. herr statsråd, som skall pröva att vi har dessa garantier? Det måste ju vara de myndigheter som är satta att göra den prövningen. Man blir litet förvånad när man får höra att naturvårdsverket inte har Jämnat några skriftliga meddelanden utan endast per telefon limnat uppgifter till länsstyrelsen i Halland — det beskedet har jag fått via upplysningstjänsten. Eftersom vi har detta aktuella fall skulle det vara intressant att få höra om statsrådet rent principiellt anser att de nva uppgifter som har framkommit borde föranleda en omprövning av dispensärendet.

Herr talman! Jag delar herr Gustavssons I Alvesta uppfattning att det är otillfredsställande att man inte upptäckte vilket svavelnedfall själva processen utlöser, när man prövade ärendet i första omgången. Handläggningen av sådana här ärenden går till på följande sätt. Förprövningsplikt gäller för ångkraftanläggning eller annan anläggning för eldning med fossilt bränsle med en tillförd effekt överstigande 50 megawaltt. Om storleken av anläggningen inte överstiger 200 megawatt skall frågan om dispens prövas av länsstyrelsen. Den här fabriken har dispensprövats av länsstyrelsen i Hallands län. enär anläggningen omfattar en värmeanläggning med en tillförd effekt på omkring 80 megawatt. Den ligger alltså väl inom ramen för den dispensprövning som skall kunna göras av Kinsstyrelse. Varje större fjärrvärmeverk som vi har i landet ligger mellan 50 och 300 megawatt, alltså inom ramen för denna typ av dispensmöjlighet. Verken alstrar naturligtvis motsvarande mängd utsläpp. Det understryker angelägenheten av att vi verkligen kan komma fram till en annan typ av energiförsörjning än genom förbränning av olja. Regeringen är starkt medveten om att andra åtgärder behövs. Vi vidtar också kraftfulla åtgärder för att försöka begränsa svavelutsläppen. När den aktuella dispensen beviljades föreskrevs att bolaget i samråd med kommunen skulle upprätta en matematisk spridningsmodell över Juftföroreningarna från anläggningen och att anläggningen skulle drivas så att olägenheter inte uppkommer. Om olägenheter konstaterades skulle bolaget genast vidta erforderliga åtgärder. Jag har i detta sammanhang sagt mig att det måste vara fel att anläggningar av det här slaget bara prövas av länsstyrelse. Den adderade effekten av anläggningar av det här. slaget i flera närbelägna län skulle - om man lät prövningen stanna på länsstyrelsenivå — kunna bli för stor i en region. Därför har jag ändrat kungörelsen på så sätt att vi lyfter upp prövningen till central nivå. En förutsättning är naturligtvis att man i fortsättningen skall kunna upptäcka vad processen i sig emitterar för svavelhalt, så att man kan angripa hela problemet.
Herr talman! Vi är alltså överens om att prövningen i detta fall inte varit vad den borde vara. Det jag vänt mig mot är att naturvårdsverket, som ändå hade ärendet för vttrande, inte har reagerat. Om det skulle vara så att länsstyrelsen i Halland inte omprövar denna dispens trots de omständigheter som nu kommit till. utan företaget får släppa ut dubbelt så mycket svavel som man från början räknat med, har då statsrådet möjligheter att ingripa och se till att det hela rättas till? Skall jag fatta statsrådet så?
Herr talman! Att ärendet nu prövas beror på att länsstyrelsen begärt att man skall pressa ned utsläppet till den nivå som man ursprungligen hade tillstånd till. Jag kan sedan inte avgöra vad som kan komma att hända i det sammanhanget. Men detta är alltså en dispens som har meddelats. Självfallet kan en dispens omprövas av tillsynsmyndigheterna om dessa finner att olägenheter uppstår på grund av en meddelad dispens. Hälsovårdsnämnden kan exempelvis få en omprövning till stånd. Självfallet skall tillsynsmyndigheterna hela tiden följa den tekniska utvecklingen, och i den mån praktiska möjligheter skapas att åstadkomma en effektivare rening än den vi i dag känner. har tillsynsmyndigheterna möjligheter att på nytt få tillståndet prövat. Vi arbetar med dessa metoder i olika led för att hela tiden kunna göra nödvändiga skärpningar i syfte att begränsa svavclutsläppen. 'n ens problem

Herr talman! Herr Lindström har frågat mig om jag avser att initiera ytterligare åtgärder för att trygga framtiden för yrkesfisket. Herr Johansson i Simrishamn har frågat om jag är beredd att redogöra för vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att lösa fiskerinäringens problem. I november förra året tillsatte regeringen en sirskild utredning. fiskerikommittén. med representanter för staten och Sveriges fiskares riksförbund för att utreda fiskets problem på kort och lång sikt.

När dessa föreligger har fiskerikommittén det ytterligare material som erfordras för en bedömning av fiskets framtida omfattning och vilken fångstkapacitet man bör inrikta sig på. Sveriges fiskares riksförbund genomför samtidigt med stöd av statliga medel en utredning om en ändamålsenlig marknadsföring och distribution av fisk. Utgångspunkten för kommitténs överväganden skall vara att de fiskresurser som kommer att stå till vårt lands förfogande skall utnyttjas så att fisket blir ett värdefullt bidrag till vår livsmedelsförsörjning och att fiskets utövare får tillfredsställande levnadsvillkor. Fiskerikommitténs arbete kommer att bedrivas med största skyndsamhet.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Lundkvist för svaret på min fråga. Jag vill också tacka för den positiva syn på yrkesfiskarnas situation som svaret visar. Som jag påpekade i min fråga är yrkesfiskarna trots de många positiva åtgärder som statsmakterna vidtagit under senare tid fortfarande oroliga för näringens framtid och för den egna yrkesutövningen. Det är därför angeläget att fiskerikommitténs arbete ganska snart utmynnar i en proposition — en proposition som, om det är möjligt, garanterar en jämnare och säkrare utkomst för fiskets utövare. De uppgifter och löften som statsrådet givit i svaret och vid förstamajmöten anser jag så löftesrika och förpliktande att jag inte nu anser mig behöva förlänga den här debatten. Jag förutsätter att det ganska snart yppar sig tillfälle att återkomma. Än en gång tack för svaret.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

Men det rör sig också om förändringar i kostnadsutveckling, marknadsföring, fiskegränser samt import och exportsituationen. Av statsrådets svar framgår att åtgärder är vidtagna och att ett planerat arbete i samverkan med fiskets organisationer pågår för att lösa de problem som det svenska yrkesfisket i dag brottas med. Problemen är väl kända och har varit föremål för behandling här i riksdagen i olika sammanhang. Jag behöver därför inte upprepa dem. Statsrådets svar anser jag vara tillfredsställande därför att det ger en redovisning av de åtgärder regeringen vidtagit och det arbete som är på gång med beaktande av alla de komplicerade faktorer som inryms i utvecklingen för fiskerinäringen. Den i svaret uttalade målsättningen för fiskerikommitténs arbete bedömer jag som klarläggande, nämligen "Utgångspunkten för kommitténs överväganden skall vara att de fiskeresurser som kommer att stå till vårt lands förfogande skall utnyttjas så att fisket blir ett värdefullt bidrag till vår livsmedelsförsörjning och att fiskets utövare får tillfredsställande levnadsvillkor. Fiskerikommitténs arbete kommer att bedrivas med största skyndsamhet.” Jag är övertygad om, herr talman, att detta bör skingra den oro och ens problem sjön Åsnen osäkerhet som yrkeskåren känt inför den akuta situationen och inför framtiden, och jag ber än en gång att få tacka för svaret.
Herr talman! Jag vill bara i anledning av dessa inlägg tillägga att vad som påverkar vår tidsplan i detta sammanhang är den takt i vilken havsrättskonferensen bedrivs och när de internationella överläggningarna i anledning av den kan komma till stånd. Havsrättskonferensens nästa sammanträde kommer att påbörjas den 2 augusti, och vi hoppas att vi efter konferensens nästa sejour kommer att få en klarare bild när det gäller de fiskeresurser som kan komma att stå till Sveriges förfogande. Detta är den bakgrund mot vilken fiskerikommittén måste bedriva sitt arbete. Låt mig bara till slut säga att vi har ambitionen att genomföra detta arbete så skyndsamt som möjligt.

Herr talman! Herr Svensson i Malmö har med hänvisning till den rättegång som pågår i fråga om den i Kronobergs län belägna sjön Åsnens reglering frågat mig om jag är beredd att föreslå att regeringen med stöd av 4 kap. 17 35 vattenlagen skall förbehålla sig den slutliga prövningen av frågan om Åsnens reglering. För att komma till rätta med de olägenheter som den nuvarande regleringen av Åsnen har medfört tillsatte regeringen år 1974 en särskild arbetsgrupp. Arbetsgruppen, som har ansett det nödvändigt att vattenståndet i sjön höjs, har som ett första steg för att förbättra situationen lagt fram förslag om tillfällig jämkning av tappningsbestämmelserna enligt gällande vattendom. På grundval av detta förslag har kammarkollegiet på det allmännas vägnar vid vattendomstolen väckt talan om en jämkning av tappningsbestämmelserna under en tvåårsperiod. Huvudförhandling i målet har hållits i dagarna, och domstolen avser att meddela dom i början av juni. Eftersom de mest betydelsefulla intressenterna i målet är överens om den yrkade jämkningen i tappningsplanen torde det finnas goda utsikter att kammarkollegicts talan skall bifallas. Detta innebär att de nya tappningsbestämmelserna kommer att kunna träda i kraft redan samma dag som domen meddelas. Med hänsyn till dessa förhållanden och då ett övertagande av målet från regeringens sida skulle kunna fördröja målets avgörande finns enligt min mening inte skäl för regeringen att i förevarande läge förbehålla sig prövningen av målet. Arbetsgruppen för Åsnen har nyligen redovisat en vetenskaplig rapport över en biologisk undersökning av förhållandena i och omkring sjön. På grundval av de i rapporten redovisade förhållandena skall arbetsgruppen genomföra ytterligare beräkningar för att komma fram till en ny tappningsplan enligt vilken skador på sjöns ekosystem undviks. Mot bakgrund av de besvärliga förhållanden som nu råder vid sjön kommer jag att föreslå regeringen att ge kammarkollegiet i uppdrag att vid vattendomstolen föra talan om genomgripande omprövning av gällande tappningsplan. Ansvaret för den avvägning som då måste ske mellan naturvårdsintressena och motstående intressen som kan skadas bör enligt min mening ligga hos regeringen. Jag är således beredd att då förorda att regeringen skall förbehålla sig prövningen av Åsnens reglering.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Det är bra att regeringen nu meddelar att den förbehåller sig den slutliga prövningen av Åsnenfallet. Det är också en princip som man bör ta fasta på i alla sådana fall, även om den dom det i dag gäller är av jämkningskaraktär. Oron för sjön Åsnen är emellertid långt ifrån stillad med detta. Staten har ju redan gjort vissa bindningar vid ståndpunkter som ur skyddshänseende är otillfredsställande. Den statliga arbetsgruppen och kammarkollegiet har hittills bundit sig vid ett dåligt kompromissförslag. Deras ståndpunkter har i sak inneburit att man höjer vattenståndet i otillräcklig grad. De har också betytt att man endast höjer de lägre vattennivåerna, och de har slutligen betytt att man fullgör höjningen på ett klart otillfredsställande sätt ur vattenhushållningssynpunkt. Man åstadkommer nämligen höjningen genom att utnyttja och tappa av uppströms vattenmagasin. Den totala vattenhushållningssituationen i området blir alltså inte bättre. Skyddsintressena — som ju här verkligen är oerhört starka eftersom Åsnen är klassad som ett objekt av riksintresse ur naturvårdssynpunkt — får alltså godta en utjämning av de ogynnsamma verkningarna till att avse ett större vattenhushållningsområde och inte endast sjön Åsnen. Industrin däremot, som ju är roten och upphovet till det här eländet, kan genom det sättet att lösa frågan närmast sitta i orubbat bo. Den föreslagna lösningen står i skarp motsättning till den i sammanhanget aktuella utredningen av professor Malmer, som från biologisk utgångspunkt hävdar en höjning som på alla nivåer ligger 15 cm över arbetsgruppens av kammarkollegium godtagna kompromissförslag. Ändå anser professor Malmer sitt förslag utgöra ett minimum mot bakgrund av behovet. 2. Vilken är egentligen principen vid en avvägning mellan olika intressen? Skall förstörarna av naturen få delvis rätt även i de fall skyddsintressena är mycket starka? Skall aldrig eu konsekvent ekologiskt synsätt kunna få slå igenom fullt ut? Är avvägning alltid eu kompromissande med naturens förstörare?
Herr talman! Det här ärendet måste handläggas i två etapper. Det har varit angeläget att så snart som möjligt komma fram till det resultat som kan uppnås på den första etappen. Då har jämkningen varit en möjlighet som förelegat, men vi har klart slagit fast — och det redovisar jag I svaret — att detta löser inte problemen, utan vi måste få en omprövning till stånd. Men för att kunna få omprövningen till stånd är det nödvändigt att vi har ett bättre underlag. Vi har då fått den Malmerska utredningen. Vad har Malmer gjort? Jo, han har talat om vilken vattennivå som behövs i Åsnen för att de skador som vi i dag är oroliga för inte skall förorsakas sjön. Nu är det arbetsgruppens uppgift att försöka utvärdera vad en sådan vattennivå i Åsnen som Malmer har kommit fram till kan ha för inverkan på sjösystemet i övrigt. I slutomgången, när den definitiva omprövningen skall ske, får man sedan väga de olika intressen som här kommer in i bilden mot varandra. Där finns så viktiga ting som laxfisket vid kusten, alltså reproduktionsmöjligheterna i Mörrumsån för det havsfiske som bedrivs efter lax. Det är bara ett exempel. Allt det materialet måste föreligga inför den slutliga omprövningen, och jag vill försäkra att det är inte fråga om från regeringens sida att försöka ensidigt gynna någon part i det här målet. Avsikten är att försöka göra en sådan bedömning som jag anser att vi i fortsättningen måste få i den här typen av ärenden. Inställningen till den samhällsplanering som vi nu börjar ha instrument för att bedriva skall färga av sig också på den här typen av frågor.
Herr talman! Jag har full förståelse för jordbruksministerns skildring av hur proceduren står. De kritiska anmärkningar jag fällde avsåg inte heller proceduren, utan de gällde två andra ting. Om räddningen av eu betydelsefullt objekt fordrar att vissa minimikrav tillgodoses, innebär då den avvägningsprincip som det är regeringens sak att tillimpa att man kompromissar även med minimikraven? Låt oss säga att den Malmerska utredningen skulle representera dessa minimikrav.

Herr talman! Till det sista vill jag säga att regeringen förbehåller sig rätten till den slutgiltiga prövningen och kan också ge uttryck för sin inställning till kammarkollegiet innan den vidare hanteringen sker. Herr Svensson uttryckte farhågor för att minimikraven i Malmers utredning för vattennivån i Åsnen skulle kompromissas bort vid en slutlig prövning. En viss ambitionsnivå när det gäller vattennivån i Åsnen kan naturligtvis komma i kollision med minimikraven för vattenföringen i Mörrumsån med hänsyn tagen till havsfisket, som jag också lägger stor vikt vid. Sydkustfiskarna har för sitt vidkommande uttalat stor oro för att man genom för dålig vattenföring i Mörrumsån skulle gå miste om reproduktionen av lax. Det skulle oerhört hårt drabba sydkustfiskarna. Här hamnar vi i den svåra avvägningsfrågan, som vi får bedöma i den slutgiltiga prövningen. Det är omöjligt att i dag inta annan ståndpunkt än att säga att vi skall ha ambitionen att i mesta möjliga mån skydda de allmänna värden som här står på spel. Men själva slutprövningen måste vi ju vänta med tills vi har allt materialet på bordet.

Herr talman! Jag vill säga några ord i denna fråga med anledning av det särskilda yttrande som jag tillsammans med herr Carlshamre fogat till socialutskottets betänkande 40. Det gäller formerna för utseende av skyddsombud och skyddskommitté. Sedan ändrades bestämmelsen, och nuvarande lydelse är aut skyddsombud skall utses av lokal facklig organisation som är bunden-av kol Iekuvavtal i förhållande ull arbetsgivaren. Finns ej sådan organisation, utses ombud av arbetstagarna. Man har alltså vänt på valsystemet. Vi moderater motsatte oss ändringen när den genomfördes. Den. innebär ett sämre inflytande för de berörda arbetstagarna. Nu föreslås i en motion att skyddsombud skall utses dels av Jokal facklig organisation som är bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivare, dels av lokal facklig organisation som företräder minst cn femtedel av arbetstagarna på arbetsstället. Vi har inte givit den motionen vårt stöd. Vi moderater har vid olika tillfällen både motionerat om och röstat i kammaren för en återgång till den tidigare gällande ordningen, att skyddsombud och medlem i skyddskommitté i första hand skulle utses av de berörda arbetstagarna själva. Vi anser att de berörda arbetstagarna skall ges största möjliga direktinflytande även i den här frågan. Underligt nog har inte de övriga partierna givit sitt stöd åt den åsikt vi fört fram. Vi menar att om ändring i formerna för utseende av skyddsombud och skyddskommittéer skall göras, bör en återgång ske till tidigare regler. Vi vill alltså ge arbetstagarna, de som är direkt berörda av frågan. ett större inflytande i dessa fall. Vi ville framföra den meningen, och det är anledningen will att vi har skrivit ett särskilt yttrande.

Herr talman! Det är glädjande att arbetsmiljöfrågorna röner allt större intresse från allt fler grupper och enskilda. Arbetsmiljöfrågorna har också brutits ut från det begränsade område som de från början omfattade, dvs. då man enbart såg till de fysiska faktorerna som buller, kyla, Svag belysning, gilter, obekväm arbetsställning osv. Nu försöker man också se till de sociala och psykologiska faktorerna. En bättre arbetsmiljö gör att människorna kan trivas såväl i jobbet som utanför arbetsplatsen, och det är förutsättningen för en bättre arbetsinsats. Jag har i denna kammare tidigare sagt att allt arbete måste ha en vidare syftning än alt enbart ge ett gott produktionsresultat. Den enskilda människan måste ges cn meningsfylld roll i arbetet och i tillvaron i övrigt. Arbetet måste syfta till tillfredsställelse och självförverkligande för varje individ. Det betänkande som socialutskottet nu avlämnat innehåller inte några påtagligt stora saker. Vi väntar alla på den proposition som arbetsmiljöutredningens betänkande kommer att leda till och som vi har stora förväntningar på. Det är efter alla dessa år av utredande hög tid för ett samlat grepp. Det skall då sägas att under utredningstiden har man inom arbetsmiljöns område lagt en rad delförslag av betydelse, som har antagits. Parallellt med arbetsmiljöfrågorna har andra lagar beslutats och/eller föreslagits i riksdagen. Jag tänker bl.a. på förslaget till en ny arbetsrättsreform. I förra årets debatt redovisade jag folkpartiets hållning beträffande de anställdas inflytande över sin arbetsmiljö och pekade bl.a. på att 1973 års miljöreform på arbetslivets område innebar ett steg åt detta håll. Vi hade då från folkpartiets sida en reservation, där vi yrkade på att reformarbetet skulle bedrivas i syfte att ge varje enskild arbetstagare större möjlighet att påverka beslut som rör den egna arbetssituationen. Tiden tycks bli alltmer mogen för att förverkliga de reformkrav som bl.a. vi från folkpartiet vid flera tillfällen har väckt i riksdagen. Socialdemokraterna var under 1970-talets början så ointresserade och rent av negativa att de konsekvent avstyrde praktiskt taget alla initiativ från andra partier. Men utvecklingen i arbetslivet de senaste åren har visat att våra förslag ändå var framsynta. En del av dem är nu på väg att förverkligas — inte bara genom regeringens försorg utan genom öÖverenskommelser mellan partierna ävensom mellan parter på arbetsmarknaden. I början av 1970-talet väckte således folkpartiet motioner om att ansvaret för bl.a. företagshälsovården borde läggas hos en instans, där man från arbetstagarhåll skulle ha ent avgörande inflytande, dvs. hos skyddskommittéerna eller företagsnämnderna. Det var krav som riksdagen under flera år ställde sig kallsinnig till. Vi kan nu konstatera det intressanta faktum att det partsavtal, som har slutits mellan SAF, LO och PTK och som avser allmänna regler för arbetsmiljöverksamheten och riktlinjer för företagshälsovården, baseras på den principen. Den här uppgörelsen ligger i linje med tidigare liberala framstötar i riksdagen, och vi hälsar med stor tillfredsställelse att dessa nu har förverkligats. För att åstadkomma en meningsfull företagshälsovård, där det förebyggande skyddsarbetet har stor tyngd. är det angeläget att utforma den så att de anställda upplever stort förtroende för verksamheten. Detta är nu alltså på vig. Herr Hagberg i Borlänge sade i debatten i natt och även under fjolårets överläggningar ätt arbetsmiljöfrågorna i första hand är en kampfråga, där formerna och metoderna är det väsentliga men tydligen inte resultatet. Vi upplever att det är tvärtom — att mycket av detta kan vinnas i samförstånd och att resultaten ändå måste vara avgörande. Vi har fått en del förslag presenterade för riksdagen, som ligger i linje med vår uppfattning om fortsatt reformarbete på arbetsmiljöns område. Jag nämnde tidigare arbetsrättskommitténs förslag som nu har utmynnat i en proposition, som riksdagen står färdig att ta ställning till. De beslut som riksdagen kan väntas tå innebär au alla frågor om arbetsmiljön blir förhandlingsbara. Till detta kommer att en utredning har tillsatts beträffande företagshälsovården. Enligt direktiven skall utredningen föreslå åtgärder så att alla löntagare får tillgång till företagshälsovård. Och då gäller det aut finna former så att också de som arbetar på de allra minsta arbetsplatserna får en fullgod företagshälsovård. Vi har därför från folkpartiets sida I år nöjt oss med ett särskilt yttrande och inte som tidigare yrkat bifall till våra förslag via reservationer, eftersom förslag är att vänta. Jag vill ändå påstå att socialdemokraternas ovilja mot förslag från andra än regeringen har onödigt sinkat viktiga reformer. Vi har markerat i yttrandet att denna utredning om företagshälsovården nu måste arbeta så snabbt att principerna för företagshälsovården kan tas in i arbetsmiljölagstiftningen. Det särskilda yttrandet markerar också den motion som herr Sellgren och jag väckte under allmänna motionstiden, då vi föreslog att åtgärder skulle vidtas för att klargöra sambandet mellan asbestskador och tobaksrökning. På det här området har också en del hänt. BI. a. har arbetarskyddsstyrelsen skärpt sin hållning till asbest och medverkat till en kraftigt utvidgad information om sambandet mellan rökning och hälsorisker. Till detta är det bara att säga att det finns anledning att följa frågan med stor uppmärksamhet. Visar det sig nödvändigt, är vi beredda från folkpartihåll att återkomma med förslag här i riksdagen. Herr talman! Det finns alla skäl för att man skall ha en god arbetsmiljö. De rent mänskliga är självfallet de främsta. men det finns även ekonomiska skäl. En bättre arbetsmiljö är inte någonting som konkurrerar med ett gott produktionsresultat. Företag som har god arbetsmiljö har i stället fått ett bra konkurrensmedel när det gäller att rekrytera arbetskraft. och de har också lättare att behålla sin personal. Vi vet att en hög personalomsättning kostar mycket pengar. Olycksfallen i jobben är också för dyra för alla. Bra arbetsmiljö ger på sikt sänkta omkostnader och ökade intäkter för företaget, och det kan rent av ganska snabbt bli företagsekonomiskt lönsamt att satsa helhjärtat på en bättre arbetsmiljö. Rena självbevarelsedriften borde — skulle man kunna säga — få arbetsgivarna att medverka till att ytterligare förbättringar snabbt vidtas. Samtidigt skapas då mänskligare arbetsplatser och större trygghet för de anställda. Herr talman! Jag har med det sagda bara velat markera några synpunkter som vi finner angeläget att föra fram i anledning av socialutskottets betänkande nr 40 och det särskilda yttrande som fogats till betänkandet.
Herr talman! Det är klart att folkpartiet är känt för sin resultatpolitik, men man kan fråga sig om resultatet på arbetsmiljöns område är så vackert. Folkpartiet har väl i den politik som förts inte opponerat sig mot de grundläggande linjerna. Men vi kan bara titta på vad som händer på arbetsplatserna i dag: Sjukskrivningarna ökar — och det är konstaterat att det alltmer beror på stress — allt fler blir utslagna, allt fler sorteras ut. De fysiska hälsoriskerna minskar inte, utan de blir allt större. — För att möta dessa problem vill alltså folkpartiet driva resultatpolitik i samverkan! Jag vill fråga: Tror folkpartiet verkligen att samverkan leder till resultat? När kommer i så fall det resultatet i form av bättre arbetsmiljö? När får vi bort de kemiska ämnena, som förorsakar cancer och andra sjukdomar? När minskar utslagningarna - med samarbetspolitiken? Vilka förslag har arbetsmiljöutredningen lagt fram för att minska utslagning och utsortering, osv.? Jag kan ta asbestfrågan som exempel för att belysa hur folkpartiet handlat. I höstas, när vpk vägrades att väcka motionen i anledning av de då upptäckta asbestfallen, uttalade folkpartiet visserligen sympati för att man borde bekämpa asbesten på ett mer effektivt sätt. Men när vi kom fram till utskotltsbehandlingen svek folkpartiet som vanligt i dessa frågor och intog den ställningen att asbestfrågan skall lösas i samverkan. Samltidigt vet vi att asbestanvisningarna utformats efter ett långt arbete 1 samverkan mellan arbetsmarknadens parter och sedan kunde godtas av arbetsköparna.

Herr talman! Herr Jonsson i Alingsås säger att folkpartiets krav på huvudmannaskapet för företagshälsovården nu har vunnit gehör genom det avtal som parterna tecknat. Så är ju inte förhållandet. Folkpartiet har år efter år krävt att företagsnämnderna skall ha huvudmannaskapet för företagshälsovården. men deta har inte alls blivit fallet i den överenskommelse som träffats. Vi har från utskottet sagt att skyddskommittéerna bör ha det styrande inflytandet över företagshälsovården och se till att riktlinjerna för denna står i överensstämmelse med de anställdas intressen. Så har också blivit förhållandet t den träffade överenskommelsen. Denna överensstämmer således inte alls med det som folkpartiet har föreslagit under tidigare år.
Herr talman! Det är naturligtvis riktigt, som herr Hagberg i Borlänge säger, att vi ser dessa frågor i grunden olika. För kommunisterna är detta en kampfråga, och jag tycker att detta alltför mycket tar över i er syn på sakfrågorna. Det är riktigt att vi ser till resultatpolitiken. och vi har medverkat till att skynda på det som åstadkommits. Det hindrar inte att vi tycker att takten kunde ha varit högre. Vi vill alltså att reformarbetet skall fortsätta dels genom lagstiftning, dels genom de överenskommelser man kan träffa på arbetslivets område. Om folkpartiets förslag, som vi upprepat från 1970-talets början och fram till nu, snabbare hade förverkligats, skulle vi i dag ha haft en bättre arbetsmiljö. Det har såvitt jag förstår inte heller herr Hagberg i Borlänge förnekat. Till herr Nilsson i Växjö vill jag bara säga att det som vi föreslog i den principiella. tunga biten när det gäller arbetsmiljöfrågorna var att de anställda skulle ha det avgörande inflvtandet. För genomförandet av pro 'n ÅArbetsmiljöfrågor detta kan man ställa upp olika modeller. Jag menar att den modell man nu träffat ett partsavtal om ligger helt i linje med den idé vi haft om hur denna verksamhet skall utformas. Jag tycker att det är det som är väsentligast att slå fast.
Herr talman! När vi diskuterar med folkpartiet erkänner man att våra partier i grunden har olika inställning. Sedan gör man det falska påståendet att vårt krav på att arbetsmiljön skall vara en kampfråga skulle ta över och att vi inte skulle vilja ha några resultat. Är det några som här I riksdagen i år ställt konkreta krav på resultat i arbetsmiljöfrågorna, är det vänsterpartiet kommunisterna. Man har i det betänkande som vi nu diskuterar buntat ihop en mängd motioner från oss, som verkligen kan leda till resultat om man tar fasta på dem. Ta 1. ex. gränsvärdesfrågan och spörsmålet om den psykiska arbetsmiljön! Folkpartiet ställer inte upp för något av dessa krav. När det gäller gränsvärdena accepterar man den linje som arbetarskyddsstyrelsen i dag driver och som arbetsmiljöutredningen gör sig till talesman för, nämligen att dessa i stort sett skall vara förhandlingsbara. Ni går inte med på att ett gränsvärde dokumenteras. Mot den bakgrunden tycker jag att det är förmitet av folkpartiets representanter att ställa sig upp och säga att dess polivuk skulle vara bättre än något annat partis. Vi anser att man för att nå resultat måste gå emot arbetsköparna, ty det är de som hindrar en bättre arbetsmiljö.
Herr talman! Herr Jonsson i Alingsås säger att folkpartiets krav och huvudsvyften i arbetsmiljöfrågorna nu har vunnit gehör. Herr Jonsson i Alingsås borde veta att arbetarrörelsen under alla år har drivit arbetarskyddsfrågorna. För många år sedan fick vi ensamma kämpa för dem. Jag vill gärna medge av folkpartiet har ställt upp litet grand under senare tid i detta sammanhang, men det är ett mycket nymornat intresse jämfört med fackföreningsrörelsens och socialdemokratiska partiets insatser för dessa frågor. Det är därigenom som de grundläggande förändringarna har danats och som vi nu fått de resultat som vi kan säga internationellt sett är bra. Vi är inte nöjda, men vi har nu ett förslag från arbetsmil Jöutredningen som kommer att på ett markant sätt förbättra situationen på våra arbetsplatser.
Herr talman! Vi är naturligtvis till stora delar överens om nödvändigheten av att få en bättre arbetsmiljö. Det är helt riktigt att arbetarrörelsen via sina fackliga organisationer har drivit det kravet mycket länge. Vad vi har varit kritiska mot är att regeringen och det socialdemokratiska partiets representanter här i riksdagen inte med samma frenesi har hakat på fackföreningsrörelsens krav. Där menar vi att man borde kunna raska på betydligt, men vi kanske inte behöver strida längre om det. Herr Hagberg i Borlänge och jag träffas ofta och talar om konkreta åtgärder. Vad jag i grunden är kritisk till är hans sätt att se denna fråga som en kampfråga, där man inte skulle kunna nå resultat genom samförståndslösningar. avtal och reformering på lagstiftningens område. Den senare vägen tror vi på. Vi avvisar alltså den metod som herr Hagberg pekar på. nämligen att det skulle krävas klasskamp för att nå devta mål.

Herr talman! I motionen 564 har frågan om bemanning på normaloch expressgodståg aktualiserats av vänsterpartiet kommunisterna. Vårt parti har redan tidigare yrkat att enmansbetjäning skulle förbjudas. Det bästa sättet att komma till rätta med de problem och de risker som deta system för med sig är enligt vår mening att i arbetarskyddslagen föra in bestämmelser om ett direkt sådant förbud. Detta krav har tidigare framförts av oss i två motioner, åren 1973 och 1975, men då avstyrkts av riksdagens majoritet. bestående av de borgerliga partierna och socialdemokraterna. Det står utom allt tvivel att övergången till enmansbetjäning. dvs. borttagandet av det lokbiträde som lokföraren tidigare hade med sig. är ett allvarligt problem för lokpersonalen vilket medfört en avsevärd försämring av arbetsmiljön. En stor del av lokpersonalen upplever enmansbetjäningen som ytterst pressande och som en betydande försämring av arbetsförhållandena i deras helhet. För att belysa lokförarnas situation vill jag återge ett exempel — som också finns upptaget i vår motion — som visar de risker en ensam lokförare kan utsättas för. I radioprogrammet Öppen kanal berättade en lokförare om vilka problem som kan uppstå. Han hade som ensamförare en gång kolliderat med en älg. Hans uppgift var att först undersöka. om det hade uppstått något fel på loket. Han måste därvid försöka få bort det sargade djuret från spåret och från banvallen. Att lokföraren under sådana omständigheter utsattes för stora olycksfallsrisker torde stå klart för var och en, eftersom olyckan inträffade nattetid och han måste utföra detta arbete i mörkret på en isig banvall. Då förstår var och en att det var ett viterst riskfyllt arbete — ett arbete som de flesta arbetare skulle ha vägrat att utföra under normala förhållanden. Om han skulle skada sig och bli liggande var det ju omöjligt att få snabb undsättning. Skulle ambulans eller hjälp tillkallas, skulle den bli avsevärt försenad jämfört med möjligheten till undsättning vid tidigare ordning, då det fanns eu lokbiträde med på loket som snabbt kunde dels ta reda på vad som hade inträffat. dels bistå med omedelbar hjälp. om så skulle behövas. De nya bemanningsbestämmelserna som infördes 1972 är betingade av ett rent ekonomiskt tänkande. Det är fråga om cen ren rationalisering genom minskning av manantalet som innebär en ordentlig försämring med ett monotonare arbete för förarna, större psykisk press och ökade olycksfallsrisker. Opinionen bland lokförarna mot dessa bestämmelser växer sig allt starkare. Det kan läsas i flera tidningsintervjuer. SJ borde naturligtivis med det snaraste återgå till de tidigare bemanningsbestämmelserna, som innebar att man också skulle ha ett lokbiträde med. SJ kan dock inte förväntas vidta sådana åtgärder självmant. Verksamheten bedrivs ju efter samma principer som i de privatkapitalistiska företagen. Lönsamhetstänkandet är fortfarande ledstjärnan hos SJ. Därför är det nödvändigt med den ändring i arbetarskyddslagen som vänsterpartiet kommunisterna föreslår och som innebär förbud mot enmansbetjäning av normal och expressgodståg. Utskottsmajoriteten i socialutskottet har i år hänvisat till att arbetsmiljöutredningen tagit upp dessa problem med ensamarbete och att skärpta bestämmelser är att vänta I en kommande proposition. Enligt denna utredning blir det således möjligt för skyddsombud att ingripa mot exempelvis enmansbetjäning på godståg. Men det blir yrkesinspektionen som skall avgöra om skyddsombudets uppfattning är riktig och om den skall föranleda någon ändring i arbetsförhållandena. Och såvitt jag kan förstå är det i sista hand arbetsdomstolen som avgör förhållandena om tvist uppstår. Det vore betydligt bättre och starkare från de anställdas synpunkt om riksdagen redan nu uttalade att en sådan bestämmelse om förbud mot enbemanning av godstågen kunde föras in i den nya s.k. arbetsmiljölagen eller i arbetarskyddslagen om den kommer att heta så. Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservationen 14. Jag skall därmed gå in på motion nr 1243 som berör tillsättandet av skyddsombud och representanter till skyddskommittéer liksom även huvudskyddsombud. Denna motion har tidigare berörts från moderat håll. De ändringar som vidtogs 1973 i arbetarskyddslagen var ägnade att stärka skyddsombudets ställning på arbetsplatserna. I stort sett har en viss förskjutning skett. Det kan dock konstateras att lagändringen på en del områden fått motsatt verkan. Enligt 40 och 41 5§ är det endast den fackliga organisation som är eller brukar vara bunden av kollektivavtal till arbetsköparna som har rätt att utse skyddsombud resp. representanter till skyddskommittéer. Det innebär att stora arbetsplatser i vårt land helt blir utan skyddsombud och inte heller blir representerade i skyddskommittéer. Detta är naturligtvis ett förhållande som på intet sätt är försvarbart. Jag har tidigare givit exempel från de svenska hamnarna. Jag anser det nödvändigt att på nytt belysa detta problem. Om man tittar på Stockholms hamn som i vissa lägen sysselsätter mellan 400 och 500 arbetare. så skulle det enligt nu gällande lag inte förekomma någon skyddsverksamhet eller några skyddsombud. Den fackliga organisationen som här är helt dominerande och organiserar alla arbetare med undantag av ett par stycken skulle enligt 40 5 1 gällande lag inte vara berättigad att utse skyddsombud. Organisationen är heller inte enligt 41 3 berättigad att representera arbetarna i skyddskommittén. Skulle lagens bestämmelser följas. skulle skyddsarbetet ligga helt nere på en arbetsplats som enligt tillgänglig sta tistik har den högsta skade och olycksfallsfrekvensen i hela landet. Socialutskottets majoritet har ansett att ett sådant förhållande är acceptabelt. Man hänvisar till att all arbetsrättslagsuftning syftar till at den kollektivavtalsslutande arbetstagarorganisationen skall ta på sig ansvaret också på skyddsområdet. Men jag frågar nu utskottsmajoritetens talesmän: Hur skall detta ske i praktiken, när den avtalsslutande organisationen inte är i stånd att ta det ansvaret av den enkla anledningen att den inte har några medlemmar? Skall det då inte förekomma något skyddsarbete? Skall då bestämmelserna om tillsättande av skyddskommittéer — dvs. representanter från arbetsköparsidan och arbetarsidan — helt åsidosättas? Skall andemeningen i arbetarskyddslagen helt åsidosättas? Utskottsmajoriteten har inte med ett ord motiverat sill avslagsyrkande utifrån de synpunkterna. Vi har i vår motion yrkat att fackliga organisationer som inte är bundna av kollektivavtal men som företräder minst en femtedel av de anställda också skall kunna utse skyddsombud. Det är ett rimligt krav. Vi har också ansett det skäligt att en sådan organisation — om den företräder minst en tredjedel av de anställda — skall ha rätt till representation i skyddskommittéer. Vidare har vi rest krav på att dessa organisationer, om de företräder två tredjedelar eller mer av de anställda, skall ha rätt att utse huvudskyddsombud. Det skulle göra det möjligt att bedriva ett effektivt skyddsarbete också i de svenska hamnarna. Tyvärr gör gällande lag det ganska svårt på den punkten. Herr talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till reservationen 10. Sist och slutligen vill jag säga några ord om motionen 1276, där vi tar upp problemen med användandet av dieseldrivna arbetsmaskiner i gruvor och på andra arbetsställen. Användningen av dieseldrivna arbetsmaskiner blir allt vanligare från ekonomisk synpunkt och effektivitetssynpunkt. På senare år har hälsoriskerna i samband med dieseldrift uppmärksammats från fackligt håll. Gruvarbetareförbundets avdelning 4 i Malmberget har sedan lång tid drivit kampanj mot dieseldrift under jord. Sådana kampanjer har också startats av andra fackföreningar inom gruvindustrin. Användandet av dieseldrivna truckar och andra arbetsmaskiner ombord i fartyg och i slutna godsmagasin — i container — har starkt angripits, bl.a. av Svenska transportarbetareförbundet. Redan 1967 krävde hamnarbetarfackföreningen i Göteborg en redovisning av eventuella skadeverkningar från avgaserna vid dieseldrift. Yrkesinspektionen kunde vid det ullfället inte upplysa om hur pass allvarliga — eler vilka — skadeverkningar avgaserna vid dieseldriti förorsakar elter hur pass allvarliga verkningarna blir på sikt. Dieselavgaserna innehåller bortåt 150-200 olika ämnen. De flesta är gasformiga. Många' av dessa har ganska okända effekter på miinniskan, medan andra är bättre undersökta och utforskade. Några av dessa ämnen är direkt skadliga och framkallar akuta — men också kroniska — besvär. De ämnen som är bäst kända och som finns i dieselavgaser är de s.k. nitrösa gaserna, dvs. kväveoxid, kvävedioxid, koloxid. svaveldioxid, benspyren och ytterligare några som har direkt skadliga verkningar. Men hur lång tid det är fråga om i sammanhanget kan man inte fastställa — om det tar tio eller femton år innan verkningarna ger sig ull känna är svårt att få fastslaget. För att effektivt bekämpa skadeverkningarna av dessa ämnen måste man helt stoppa dieseldriften där så är möjligt och ersätta den med eldrift. I gruvor och vid annat underjordsarbete måste användandet av arbetsmaskiner med dieseldrift helt förbjudas. Här saknas förutsättningar för att skydda människorna på ett tillfredsställande sätt. På andra ställen bör det i så stor utsträckning som möjligt ske en snabb övergång till eldrift, som f. ö. har den fördelen att också bullerproblemen kraftigt minskar, eftersom eldriften inte alls har samma bullerfrekvens som dieseldriften. Det räcker inte med att justera gränsvärdena, vilket naturligtvis i och för sig måste betraktas som positivt och är ett krav som vänsterpartiet kommunisterna vid flerfaldiga tillfällen rest. Vad som är svårt att komma åt beträffande dieselavgaserna är att de tillsammans med andra föroreningar kan vara allvarligt skadande långt innan de s.k. gränsvärdena är nådda. Skyddsombud och yrkesinspektörer har då ingen möjlighet att effektivt ingripa. Ingen kan i dag ge besked om hur farligt det är att arbeta i cn gruva eller utföra annat underjordsarbete, där exempelvis nitrösa gaser och radongas blandas, även om de s.k. gränsvärdena för någondera gasen inte har överskridits. Ingen kan heller klart uttala sig om hur farligt det är att arbeta i ett lastrum i ett fartyg där dieselavgaser och olika typer av damm och andra föroreningar förekommer samtidigt. oavsett om gränsvärdena för de olika ämnena inte har överskridits. Utskottsmajoriteten har i sin motivering för avslag på motionsyrkandena hänvisat till skärpningar av vissa bestämmelser och till att forskningen på området kommer att öka i omfattning. Det är åtgärder som vi helt naturligt hälsar med tillfredsställelse — detta är också krav som vi har rest tidigare. Men under tiden som det utreds och forskas och omarbetning av skyddsbestämmelser pågår utsätts ju tusentals gruvarbetare, hamnarbetare, anläggningsarbetare och många andra för påtagliga hälsorisker som inte kan accepteras. Vi kan inte förstå varför alltid arbetarna skall avvakta och få vänta på rimliga åtgärder. Varför kan det inte lika gärna vara arbetsköparna som skall vänta och förhindras att bedriva verksamhet som uppenbarligen medför hälsorisker för arbetarna? Vi har i vår motion krävt att all dieseldrift under jord skall förbjudas i lag. Vi har också krävt att riksdagen hos regeringen begär att åtgärder vidtas för att i övrigt begränsa användningen av dieseldrift på arbetsplatserna. Det är krav som stöds av den överväldigande majoriteten av berörda arbetarkategorier, och vi anser att dessa krav verkligen är rimliga.

Herr talman! Herr Nordberg vill inte diskutera enskildheterna i varje reservation utan hänvisar i stort sett till att arbete pågår. Det är emellertid ganska beklämmande att höra en socialdemokrat säga att § 32 kommer att avskaffas. Herr Nordberg måste ha läst förslaget om medbestiämmanderiätt och vet då att i det föreslås inte att Y 32; SAF:s stadgar skall avskaffas utan den paragrafen finns kvar. Dessutom är § 32 ett uttryck för äganderätten till företagen, och den avskaffas inte heller. Herr Nordberg hänvisade till Fabriksarbetareförbundets enkät men glömde en viktig sak som har att göra med en av reservationerna. Två tredjedelar av skyddsombuden tvckte att de inte hade fått något större inflytande sedan lagen 1974 trädde i kraft. Det finner jag anmärkningsvärt. Det har direkt att göra med kravet i vår reservation att skyddsombud skall få ökade möjligheter att avbryta arbete. Beträffande den psykiska arbetsmiljön behövs inte så mycket mer forskning utan konkreta åtgärder. Utskottet godkänner nu att väsentliga regler för att förhindra en ökning av arbetsintensiteten skjuts på framtiden och accepterar arbetsmarknadsministerns förslag i vilket han går ifrån allt som gäller vetorätt och makt för fackföreningarna — allt skall ske i samarbetets anda. Vad medbestämmanderättslagens avtal kommer att innebära illustreras av det avtal som nu har träffats mellan SAF, LO och PTK om. företagshälsovården. Arbetsgivarna säger där klart att det blir ingen klavbindning av arbetsgivarna när det gäller företagshälsovården utan det skall vara ett samarbetsavtal om arbetsmiljön. Där har faktiskt tidningen Arbetsmiljö alldeles räit — det är en sådan form av avtal som mun kan vänta sig när det gäller medbestäimmanderättsavtulet. Och varför, herr Nordberg, går man helt förbi att yrkesinspektionen och arbetarskyddsstyrelsen, som nu har utarbetat anvisningar, vill överlåta åt arbetsmarknadens parter att komma överens? De myndigheterna har hållit på med sitt arbete i 4--5 år, och nu väntar de sig ett snabbt resultat när de vet att vi har så mycket anvisningar att utfärda på så många olika områden. Vad kan det bli för resultat av en arbetsmiljöpolitik där man skall få förhandla om arbetsmiljön över medlemmarnas huvuden?
Herr talman! När herr Nordberg skulle försvara utskottets skrivning undvek han den direkta fråga som jag hade ställt till utskottsmajoritetens talesmän om hur de ser på förhållandena i de svenska hamnarna. Om lagen strikt följs skall det där inte finnas ett enda skyddsombud på en arbetsplats med 500 arbetande. Det får inte heller finnas några representanter från arbetarsidan i skyddskommittéerna därför att dess organisation inte är en kollektivavtalsslutande part. Nu har man varit tvingad att gå vid sidan av lagen och låta den organisation som inte är avtalsslutande part utse skyddsombud och skyddskommitté. Skulle man strikt följa lagen. något som man gör i vissa fall, blir det inga skyddsombud i en del hamnar, och skvddsarbetet skall då enligt utskottsmajoritetens mening ligga helt nere. Jag frågade arbetsmiljöutredningens ordförande om han ansåg att det var ett tillfredsställande förhållande. Han hänvisade bara till den praxis som gäller för arbetsrättslagstiftning, nämligen att det är de kollektivavtalsbundna organisationerna som skall ha ansvaret för arbetarskyddet. Det är naturligtvis beklagligt att det blir så. Statistiken visar att stuveriarbetarnas olycksfallsfrekvens är den högsta i landet, den är flera gånger högre än de flesta andra gruppers. Därför borde man, inte minst från socialutskottets sida, vara mån om att få ett effektivt skyddsarbete i hamnarna.

Herr talman! Herr Nordberg redovisade en undersökning gjord mellan 1968 och 1974 av vilken det framgick att de psykiska obehagen var större än de fysiska. Uppfattningen av arbetsmiljön har förändrats. Frågan är om inte herr Nordberg har den illusion som reformisterna — alltså socialdemokraterna — haft i alla år. Man tror att man hand i hand med arbetsköparna kan nå förbättringar. När det gäller den psykiska arbetsmiljön är det i väldigt hög grad fråga om arbetstakten, arbetsintensiteten och vad man gör på sitt jobb. Man kommer gång efter gång direkt i strid med arbetsköparna om arbetstakten, om rationaliseringarna osv. Inte har väl herr Nordberg varit borta från arbetsplatserna så länge att han inte vet om detta förhållande? Det pågår ständigt förhandlingar, dag för dag, om att minska antalet anställda och att de som är kvar skall göra rner. I det läget måste man ge de lokala fackliga organisationerna maktmedel att kunna sätta emot sådana beslut. Mot detta vill herr Nordberg faktiskt bara sätta medbestämmanderätt. Den ger inte någon makt mot ägandet annat än att man har rätt att i samverkan ta upp en diskussion. Att ställa hela sin fackliga organisation bakom kraven vill inte herr Nordberg vara med om. I det nya lagförslaget i § 32-frågan är förhandlingsrätten inte så självklar. I sådana lägen där ett ärende brådskar — eller vad lagtexten säger — har faktiskt arbetsköparna i kraft av sitt ägande ingen primär förhandlingsskyldighet. Något som dirckt gäller i dag och inte kan hänskjutas till några utredningar är arbetarskyddsstyrelsens anvisningar för gränsvärden. Vi har i en motion begärt en dokumentation över varför arbetarskyddsstyrelsen fastställer ett värde till en viss nivå. Men ett sådant förslag vägrar utskottet att gå med på. Jag kan inte fatta varför. Man måste fråga sig — när man i det nya förslaget hänvisar till sådana källor som står i strid mot varandra, nämligen den amerikanska gränsvärdeslistan och den tjeckiska — vilken lista arbetarskyddsstyrelsen använt för de olika ämnena och vilken bedömning man gjort från fall till fall. Nog är det ett rimligt krav från dem som finns på arbetsplatserna att få veta vilken bedömning arbetarskyddsstyrelsen tillämpat för visst ämne i en viss situation och vad de har att rätta sig efter då uppgifterna från ursprungsmaterialet är motstridiga.
Herr talman! Jag vill bara för herr Nordberg upprepa frågan: Hur skall det gå till för en kollektivavtalsslutande organisation att ta ansvar för arbetarskyddet på en arbetsplats där man inte har några medlemmar? Skall man skicka dit främmande människor som skyddsombud eller skall de som är på arbetsplatsen utses till skyddsombud? Det är de frågorna jag ställer mig. Vi i vänsterpartiet kommunisterna har aldrig påstått att vi inte har något förtroende för den fackliga rörelsen. Vi arbetar inom den fackliga rörelsen och vi har förtroende för dess styrka. Det är litet tvetydigt när herr Nordberg säger: Vi tror inte på alt förbättringarna inom arbetarskyddet blir bättre om man vinner dem i strid, men vi är naturligtvis beredda att fortsätta en aktiv kamp. Det är en aktiv kamp vårt parti krävt i dessa frågor och även i medbestämmandefrågorna. Vi skall inte diskutera de frågorna i dag utan det blir tillfälle om någon vecka att ingående diskutera dem, och då kan man lägga fram många synpunkter på herr Nordbergs inlägg om att § 32 skall försvinna.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

Herr talman! Jag har inte för avsikt att fortsätta den sakdebatt med utskottets talesman som mina partikamrater har fört, utan jag vill bara redovisa några allmänna synpunkter i sammanhanget. Herr Nordberg som ju för utskottets talan tycker att allt är bra när det gäller arbetsmiljön, och det som inte är bra är under utredning. Om det vore så väl skulle alla vara nöjda, men problemet är att herr Nordberg och hans parti alltid kommer att tycka att allting är bra eller under utredning, oavsett vilken katastrof som än skulle uppstå. Herr Nordberg gick inte närmare in på de enskilda reservationerna utan redovisade endast vad som gjorts eller vad som håller på att utredas, och han anförde att alla problem så småningom skulle försvinna. Jag vill därför anknyta till dessa reservationer. Den centrala lagstiftningen omfattar endast en del av det straffbetlagda området. Vid sidan av brottsbalken finns ett otal ansvarsbestämmelser i andra lagar och författningar. Ett exempel är arbetarskyddslagens tillsyns och ansvarsbestiämmelse. Från den I januari 1974 skärptes maximistraffet för brott mot föreliggande, förbud eler föreskrift från fängelse i sex månader till ett år. I realiteten har dock arbetslivet varit praktiskt taget helt undantaget från rättsverkningar. Vårdslöshet eller försummelse som i andra sammanhang skulle bedömas som oaktsamhet som orsakar annans död eller i trafikbrottslagen som grov vårdslöshet i trafik föranleder vanligen ingen åtgärd alls när det gäller arbetslivet. Avsaknaden av straffrätsligt efterspel är regel, inte undantag, även när det är fråga om flagranta försummelser som lett till dödsolycksfall i industrin och arbetslivet i övrigt. Grova brott mot arbetarskyddslagen borde behandlas som kriminalitet. Syftet med det är inte att fängelserna skulle fyllas av verkställande direktörer och företagsledare, men man måste äntligen göra klart att den arbetsköpare som vållar annans död, kroppsskada eller sjukdom genom alt strunta i arbetarskyddslagens och andra författningars bestämmelser har att räkna med straffrättslig påföljd. Det skulle vara intressant att höra företrädare för moderata samlingspartiet uttala sig om dewua. Från det hållet brukar ju alltid hävdas att lag och ordning kan upprätthållas endast med fler poliser och hårdare straff. I rättsliga sammanhang säger man alltid att det måste finnas på följdsbestämmelser. Jag är själv något tveksam till om hårda fängelsestraff är den bästa draghjälpen för allrnänpreventionen, men när det gäller att upprätthålla arbetarskyddslagen gentemot arbetsköparna så är jag helt övertygad om att straffsanktioner mot lagöverträdare skulle verksamt bidra till bättre arbetarskydd. För att arbetarskyddslagen verkligen skall bli en realitet på svenska arbetsplatser måste yrkesinspektionens resurser och ingripanden bli slagkraftiga. Mycket tyder på att polis och åklagare varken behärskar arbetarskyddslagen eller ser brott mot denna lag på samma sätt som andra kriminella handlingar. Uppenbart är också att den straffrättsliga behand lingen av vållande till annans död, skada eller sjukdom inom industrin hålls tillbaka av rättsvårdande myndigheter. Utskottet skriver att riksåklagaren skall inleda en serie kurser för åklagare i ämnet brott på arbetslivets område och att i samband med den nya arbetsmiljölagstiftningens tillkomst frågan om fortbildning av poliser och domare blir aktuell. Därmed avstyrker utskottet vpk-motionen 1247. Remissförfarandet och utarbetandet av propositionen tar emellertid flera år i anspråk. och det tar vierligare ud innan strafträttskipningen. som det här är fråga om, kan bli verklighet. Enligt vår mening bör ingen tid gå till spillo innan en informationsverksamhet på bred basis kommer till stånd som kan göra polis och åklagarväsendet skickat att handlägga en striktare lagstiftning i ansvarsfrågor på arbetsmiljö och arbetarskyddsområdet. För att avdela särskilda polismän, åklagare och domare att handlägga arbetsolycksfallen och vyrkessjukdomsfallen krävs att regeringen utan dröjsmål vidtar de åtgärder som är erforderliga. Det finns flera problem på arbetsplatserna. Till dessa hör språksvårigheterna. Ovana vid svenska arbetsförhållanden. otillräcklig informa . tion och bristande tolkservice är ofta orsak till att invandrare löper större risk för olycksfall än svenska arbetskamrater. Information om arbetsförhållanden och arbetarskydd till invandrare, speciellt vid nyanställning, måste tillmätas stor betydelse. F. n. är den informationen bristfällig vid de flesta företag i landet. Det finns heller inte några lagstadgade regler som förpliktigar arbetsgivaren att förmedla denna för invandrarna så viktiga information. Invandraren får självklart information om vad han eller hon skall göra för att produktionen skall bli så effektiv som möjligt. men däremot ges i regel inga uppiysningar alls om olycks och hälsorisker t arbetet. Därför måste arbetsköparna åläggas skyldighet att ge invaändrarna information om de risker för olyckstilt och hälsofaror som finns på arbetsplatsen. Detta måste ske på invandrarnas eget språk. Skyddsombuden måste antingen ha utbildning i flera språk eller också mäste det de kommer fram till utfärdas på språk som alla på arbetsplatsen kan förstå. Utskottet hänvisar — jag höll på att säga som vanligt — till vad som redan är gjort och vad arbetsmiljöutredningen möjligen kan komma fram till. Vi anser detta helt otillräckligt. Utskottet borde ha bifallit motionen 1292, och jag yrkar med detta bifall till reservationen 5. Herr talman! Vi är då framme vid frågan om asbest. Vpk krävde redan 1972 förbud mot asbest. Riksdagsmajoriteten avslog då detta med mycket stor majoritet. Jag tycker att den majoriteten i dag borde tänka efter litet om det var ett riktigt beslut. Jag kan i och för sig medge att de fall av asbestos och andra asbestsjukdomar som uppstått före 1972 möjligen kan undandras riksdagsledamöternas ansvar. Men efter 1972 och fram till den katastrof som redovisades 1975 finns enligt min mening ingen ursäkt. De informationer som fanns även före 1972 borde ha varit helt tillräckliga för riksdagen att besluta om ett förbud mot asbest. Det saknades nämligen inte teknisk och medicinsk information utan det stod helt klart alt asbest är en farlig produkt som framkallar cancer. Det var bara fråga om man ville spara arbetarnas liv eller ansåg att andra, ekonomiska, skäl hade företräde. I den reservation som nu finns fogad till utskottsbetänkandet kräver vpk förbud mot import. Tidigare krävde vi förbud mot användning, men det är ju ingen mening med att kräva förbud mot en produkt som redan finns I landet i en mängd installationer. Däremot skulle man kunna regiera importen och förhindra och förbjuda densamma. Om det skulle vara fråga om dispens skall beslut om sådan ske vid varje särskilt tillfälle. Riksdagsmajoriteten kryper nu, liksom förra hösten när man vägrade behandla vpk-motionen It ämnet. bakom de nya asbestbestämmelser som finns. Jag skall gärna erkänna att dessa bestämmelser i långa stycken är bra, men de är inte helt till fvilest. De bestämmelser som fanns även före 1972 var också bra, om de hade efterlevts. Men där fanns heller ingen kontroll och inga sanktionsbestämmelser mot dem som iändå använde asbest. Jag har själv arbetat med asbest utan att ha kännedom om hur farlig den är och jag har stått i en asbestdimma som var så tät, att jag från talarstolen här inte skulle ha sett till första bänkraden. Jag menar alltså att riksdagen nu borde inse siut ansvar och en gång för alla förbjuda celler ta avstånd från asbest genom att förbjuda import. Med detta. herr talman, yrkar jag bifall till reservationen 8. Det finns viterligare en vpk-reservation när det gäller farliga ämnen i arbetslivet. Den handlar om epoxi. Enligt arbetarskyddsstyrelsens förslag till nya anvisningar får epoxiprodukter inte användas om tillfredsställande resultat kan uppnås med mindre hälsofarhig produkt. Vidare föreskriver arbetarskyddsstyrelsen att samråd skall äga rum med arbetstagarparten redan på planceringsstadiet i de fall epoxiprodukter cventuellt skall användas. När det gäller rörliga arbetsplatser, t.ex. byggarbetsplatser, är emellertid förhållandet ofta det att vid planeringen de som skall utföra arbetet ännu inte är anställda. Det nuvarande upphandlingssystemet inom byggbranschen fungerar på ett sådant sätt att det omöjliggör det samrådsförfarande som det talas om i bestämmelserna. Avsikterna med de nya anvisningarna torde vara att söka begränsa användningsområdet för epoxiprodukter. Men trots det har det nämnts att man kan tänka sig att tillåta användning av epoximaterial för hårt belastade golv, 1. ox. i slakterier, storkök och liknande. Enligt vår mening återspeglar detta resonemang en alltför inbjudande attityd till användning av epoxiprodukter. Beträffande de områden som jag nu har nämnt finns det redan tillfredsställande ersättningsprodukter. Det kanske kostar något mer att använda dem, men det skulle å andra sidan innebära minskat lidande i form av yrkessjukdomar. exempelvis epoxiallergier. Vid ett förbud mot användning av epoxiprodukter på rörliga arbetsplatser kan naturligtvis ett visst behov av dispens uppstå. Det skall inte förnekas. En sädan bestämmelse måste dock ullämpas med största restriktivitet. Två förutsättningar måste ovillkorligen vara uppfyllda. För det första att arbetet kan genomföras utan risk för arbetarna och för det andra att epoximaterialet inte går att ersätta med ennan produkt. Som exempel på yuerligare områden, där man kan tänka sig tillåta epoxi, kan nämnas strålningsutsatta delar i kärnkraftverk. Däremot bör vanliga golv i kök och slakterier inte kunna komma i fråga för dispens.

Herr talman! Herr Nordberg säger att jag skulle ha lyssnat på hans anförande. Det gjorde jag naturligtvis. Det var bara det att jag valde att kommentera vissa delar av det. Min sammanfattning av anförandet står jag för. Sedan säger herr Nordberg att jag borde känna respekt för arbetarna på verkstadsgolv och byggarbetsplatser. Det gör jag förvisso. Det är inte så länge sedan jag själv stod på en arbetsplats av det slaget. Däremot känner jag ingen större respekt för den inställning utskottet och herr Nordberg visar till förbud mot vissa produkter. Jag tänker då på asbest. Herr Nordberg tar upp de nya anvisningarna och det som skett efter avslöjandet vid NOHAB 1975. Men vad tyckte herr Nordberg 1972, när det fanns cn vpk-motion om förbud mot asbest? Saken är väl den att han då inte tyckte att det fanns anledning att ha förbud mot asbest. Han röstade mot eu förbud. Jag tror att arbetarna på arbetsplatserna, specielt de som blivit drabbade av asbestos, skulle ha uppskattat om herr Nordberg då hade röstat för ett förbud mot användning av asbest — och möjligen också deltagit i debatten och framfört synpunkter i den riktningen. Herr talman! Jag förnekar inte att det bedrivs värdefullt arbete i form av utredningar och undersökningar. Men det finns en klar skillnad mellan utskottsbetänkandet och vpk-reservationerna. Vi anför att enda sättet att skydda arbetarna mot yrkessjukdomar och mot arbetsolycksfall är en hård kamp mot arbetarnas motståndare. Det samarbetstänkande som hela tiden präglar utskottets betänkande har skördat åtskilliga offer.

Herr talman! Jag hade egentligen inte tänkt begära ordet i den här debatten men jag tänker ändå göra det. Jag reagerar mot utskottets och dess talesmans undanglidande och torftiga formuleringar och argumentation när det gäller dieseldriftens användning under jord. Herr Hallgren har i sitt anförande återspeglat den oro som allt fler arbetare känner när det gäller användningen av dieseldriften. Den oron har ökat I samma takt som riskerna har blivit kända. Rimligen borde detta för länge sedan ha inneburit att man hade vidtagit åtgärder för att begränsa användningen av dieseldriften. Men det har inte skett. Tvärtom har man på senare år kunnat bevittna en ökad användning av diesel, inte minst under jord. Det är ju den klart olämpligaste miljön för användning av dieseldrift. På det här området har man fått bevittna hur gruvor, som tidigare använt eldrift. har övergått till diesel. Det har ansetts vara lönsammare. men ingen vill väl bestrida att det är klart hälsofarligare. Jag är inte själv gruvarbetare, och det kan självfallet sägas att jag saknar insikt i och erfarenhet av ämnet. Men jag umgås mycket ofta med gruvarbetare, både från Kiruna och från Malmberget, och jag har stor respekt för deras kunnande och deras erfarenheter. De förbannar dieseldriften och riktar + skarpa anklagelser mot den företagsledning som av strikt ekonomiska skäl gick in för dieseldriften och som nu fortsätter med den, trots att det är farligt för gruvarbetarna, trots att det förkortar deras liv och stjäl deras hälsa. Cika skarp är kritiken mot myndigheter som inte tar krafttag för att radikalt begränsa användningen av dieseln, i första hand för att få bort den från underjordsarbete. För den som varit ned i en gruva — och det antar jag att större delen av utskottets ledamöter har varit — tycker jag att det är lätt att förstå gruvarbetarnas oro. Luften är tjock och tung att andas, och att avgaserna från dieseldriften är en av de stora föroreningskällorna bestrider ingen i dagens läge. I utskottets betänkande framhåller man att det finns risker också med eldrift. Ja, vi vet alla att det är omöjligt att få en hundraprocentig garanti för att inga risker skall uppstå på en arbetsplats. Men den hälsorisk som är förknippad med dieselgasen kan inte vägas upp av de eventuella riskerna med eldrift. Det är ren demagogi att ens försöka antyda en jämförelse. Dessutom är cldriften prövad sedan lång ud tillbaka, och man vill ha tillbaks den under jord. : Utskottet pekar i sitt betänkande också på problem med eldriften. Ja, sådana finns alldeles säkert men de kan begränsas. Jag sade tidigare att jag känner respeki för gruvarbetarnas egna expertutlåtanden, och i dessa ställs krav på återinförande av eldriften. Man anser det inte omöjligt att genomföra detta. Jag tror på deras sakkunskap i sammanhanget. För mig väger den betydligt tyngre än företagarsidans expertis. som anser att eldriften är ett orealistiskt alternativ. Riksdagen har ett uppenbart ansvar i detta spel, som vterst gäller liv och hälsa för många arbetare. Innebörden i utskottsbetänkandet är att man skall avvakta resultatet av pågående utredningar och försök. Men jag tycker att man har väntat alldeles för länge i detta sammanhang. Ju längre man väntar, desto fler dömer man till döden. Det finns en förskräckande statistik från gruvområdena i norr. En undersökning som företogs 1973 av LKAB:s företagsläkare i Malmberget visar, att en gruvarbetare löper 14 gånger så stor risk som den övriga befolkningen att dö i lungcancer. Man vet att dieselgasen är en av de dödsbringande komponenterna i det sammanhanget. Detta borde egentligen vara skäl nog för detta riksmöte att klippa till med ett formellt förbud för dieseldrift under jord och att beshua om åtgärder för att i övrigt begränsa användningen av diesel på arbetsplatserna. Herr Nordberg sade i eu tidigare anförande att man måste ha förtroende för de fackliga organisationerna. Jag tycker med tanke på detta att det skulle ha varit nyttigt. om han och utskottet i övrigt också hade lyssnat på de fackliga organisationerna då de uttalar sin oro och sina bestämda krav när det gäller dieseldriften under jord.

Herr talman! Jag måste säga, herr Nordberg, att sedan jag kom till "riksdagen 1972 har jag hela tiden hört ungefär samma argumentering som nu i den här frågan. Jag kom hit bl.a. med denna vädjan i bagaget från gruvarbetare i Kiruna och Malmberget: Hjälp oss att få slut på dieseldriften under jord! Hela tiden har vi mött samma argument: man utreder och undersöker och håller på med förskningsverksamhet. I går blev jag uppringd av ett skyddsombud i Malmbergsgruvan som sade att det är ännu värre nu än 1973. Fem av kamraterna dog i lungcancer i fjol, och två ligger nu på sjukhus i Umeå och får behandling mot cancer. Gruvarbetarna hävdar att det är fullt möjligt att genomföra annan drift under jord än dieseldrift. Sedan dessa frågor började aktualiseras på allvar har det gått en lång tid, då man hade kunnat vidta åtgärder för en gradvis övergång från diesetdrift till annan drift. Jag kan därför inte på något sätt inse att vi är orimliga när vi kräver att riksdagen skall sätta in kraftåtgärder. Det pågår intressanta försök, svaras det då. Ja. dot är visserligen bra, men om riksdagen kunde uttala sig för ett förbud mot dicséldrift under Jord, är jag övertygad om att större energi och mera resurser skulle komma att läggas ned på att få fram alternativa lösningar på problemet. Sanningen ÅArbetsmiljöfrågor är egentligen den, att arbetet för att finna alternativa lösningar till dicseldriften under jord inte har bedrivits med vare sig den skyndsanmhet eller de resurser som situationen kräver. Den stora gruvägaren i sammanhanget, staten, har inte visat den entusiasm och den målinriktning som hade behövts utan har använt dieseldriften som ett bra — lönsammare osv. — alternativ. Att gruvarbetarnas dödsstatistik är skrämmande och att den ene gruvarbetaren efter den andre avlider strax före eller strax efter pensioneringen har inte tillmätts samma betydelse som den heliga kon, vinsten.